Herr talman! Peter Persson har frågat vilket ansvar regeringen tar för kommunsektorns långsiktiga ekonomi och en progressiv beskattning. Han har också frågat huruvida statliga skattesänkningar kommer att genomföras om Alliansen får förnyat förtroende i valet 2014. Regeringen tar ansvar för kommunsektorns ekonomi genom att bedriva en politik för full sysselsättning. Eftersom skatteintäkterna svarar för ca 70 procent av kommunsektorns totala intäkter är det främst genom fler arbetade timmar som sektorns ekonomi kan stärkas. Det har skapats mer än 200 000 nya jobb sedan 2006, trots en ovanligt djup och långvarig lågkonjunktur; den återupprättade arbetslinjen har gjort skillnad. Det svaga konjunkturläget till trots förväntas kommunsektorn visa positiva resultat alla år 2014-2017. Samtidigt ökar den kommunalt finansierade sysselsättningen. Sedan 2006 har regeringen dessutom tillfört kommunsektorn resurser i form av permanenta höjningar av statsbidragen samt 20 miljarder i tillfälliga konjunkturstöd under finanskrisen. Jobbskatteavdraget är den viktigaste reformen i regeringens arbete för att varaktigt höja arbetsutbudet, öka sysselsättningen och minska utanförskapet. Regeringens politik har sänkt skatterna för framför allt låg och medelinkomsttagare. I och med jobbskatteavdraget har progressiviteten i skatteskalan, tvärtemot vad Peter Persson tycks tro, ökat sedan 2006. Jobbskatteavdraget har varit en viktig stimulans till hushållen i ett konjunkturläge där den internationella efterfrågan har varit svag. Regeringen bedriver en uthållig finanspolitik med säkerhetsmarginaler. I takt med att läget i ekonomin normaliseras ska Sverige tillbaka till balans och överskott. Behovet av stimulanser avtar under 2015, och enligt Finansdepartementets prognoser kommer Sverige tillbaka till balans 2016 och överskott 2017. Mot bakgrund av att stimulansbehovet avtar och överskott behöver säkras kommer såväl förändringar på intäkts som utgiftssidan i statens budget behöva finansieras krona för krona.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. De gemensamma lösningarna i välfärdspolitiken skapar frihet för de många människorna. De privata lösningarna skapar frihet för dem som har betalningsförmåga. Att vårt land under många år med socialdemokratisk ledning valde de gemensamma lösningarna var en färdväg mot ett större mått av jämlikhet. Det är kommuner och landsting som är de praktiska bärarna av välfärdspolitiken i vårt land. Varje dag känner ett litet barn och barnets föräldrar en oerhörd frihet och trygghet när de går till förskolan. Detsamma gäller när människor möts i skolan eller får vård och omsorg i äldreomsorgen. Det är egna skatter i kommunerna genom att människor arbetar och statsbidrag som är grunden för att välfärdspolitik kan bedrivas. Den moderatledda regeringens viktigaste strategi i all politik är att sänka skatterna. Det påverkar kommunerna direkt och indirekt. Direkt har 130 miljarder i skatteskänkningar och en sänkning av skattekvoten från 48 procent till 44 procent av bnp slagit igenom i kommunsektorn därför att statsbidragen faktiskt inte har räknats upp. Till en del har de räknats upp. Men vi har haft en befolkningsökning på 440 000 personer, och priser och löner har ökat. I dag, med den större befolkningen, är det 10 000 färre som arbetar inom den gemensamma välfärden än när den socialdemokratiska regeringen styrde. Enligt Ekonomistyrningsverket förväntas vi i år ha ett underskott i den kommunala sektorn på 12 miljarder kronor. Det driver fram skattehöjningar massivt i kommuner och landsting. Dessa skattehöjningar får pensionärerna, föräldralediga, arbetslösa och sjuka, som inte har fått några statliga skattesänkningar, betala. Så ser jobbskatteavdragen ut. Vi har en omfördelning av skattebördan, och samtidigt trängs förutsättningarna för välfärdspolitiken tillbaka. Det är den direkta verkan. Den indirekta är massarbetslösheten som den högerledda regeringen administrerar. För den betalar kommunerna ut försörjningsstöd på försörjningsstöd, och det har skett en ökning med 30 procent sedan 2006. Detta trycker tillbaka andra kommunala utgifter. Jag vill därför ställa några frågor till finansministern. Anser finansministern att skolan, vården och jobbsatsningarna har tillräckligt med resurser? Skulle han vilja öka resurserna till skolan, vården och jobbsatsningarna, eller vill han fortsätta skattesänkningspolitiken om ett val skulle vinnas?

Herr talman! Interpellationen från Peter Persson genomsyras av att staten på något sätt skulle missgynna kommuner och landsting. Låt mig därför tacka finansministern för det mycket tydliga svaret att det har skett permanenta höjningar av statsbidragen och tillkommit tillfälliga konjunkturstöd i 20-miljardersklassen under finanskrisen. Detta motsäger helt och hållet kärnan i interpellationen. Men låt oss ändå stanna upp lite grann och fundera över vad interpellanten vidare vill göra gällande i fråga om jobbskatteavdragen. Dessa har varit helt nödvändiga för att vi ska få 200 000 fler människor i sysselsättning. Samtidigt har vi vidtagit åtgärder för att ungefär lika många människor skulle slippa vara kvar i passiva och inlåsta system som förtidspension och långtidssjukskrivningar när det inte behövs. Detta har skett genom en aktiv politik på sjukförsäkringsområdet och på det arbetsmarknadspolitiska området. Det har givit statsfinanserna en mycket stor skjuts framåt, vilket har motiverat till en sänkning av skatterna till framför allt låg och medelinkomsttagare. Detta är precis tvärtemot vad Peter Persson försöker göra gällande gång efter annan i denna talarstol. Progressiviteten i skatteskalan har snarare ökat än minskat sedan 2006. Men jag ska stanna vid detta med progressivitet. Jag antar att Peter Persson har hört talas om Lafferkurvan, eller mer korrekt Laffer-Khaldunkurvan. Det är en matematisk beskrivning som går tillbaka många hundra år till den arabiska matematikern Khaldun som tittade på hur skatteintäkter för staten kunde optimeras så att man inte överbeskattade befolkningen och då fick ett ökat incitament att undvika skatt samtidigt som man fick ett minskat incitament att förvärvsarbeta. Vad är Peter Perssons och Socialdemokraternas svar på detta när de i sin skuggbudget föreslår att skatterna ska höjas med 30 miljarder kronor, varav lejonparten går till transfereringssystemen för att folk inte ska arbeta och vara med och bidra med skatt? Tror ni att detta kommer att påverka Lafferkurvan i negativ riktning, eller tror ni att det kommer att stimulera till att det blir mer skatteintäkter? Jag vill göra gällande att alliansregeringen har visat att vi har fått ökade skatteintäkter genom en justering nedåt av skatterna på lönearbete. Även resten av världen - den värld som anses insiktsfull och ändå har ett hyfsat högt skattetryck - har kunnat göra liknande reformer. Varför vill Socialdemokraterna backa tillbaka till en politik som ökar skatteuttaget och riskerar att vi får en negativ utveckling av Lafferkurvan? Det svaret är Peter Persson och Socialdemokraterna skyldiga väljarna inför valet. Sedan kan Socialdemokraterna inte regera ensamma. Trots positiva opinionssiffror blir de beroende av Miljöpartiet, som vill höja skatterna ännu mer - uppemot 50 miljarder. I värsta fall måste Socialdemokraterna söka stöd av Vänsterpartiet som vill närmast dubblera detta skatteuttag av den svenska befolkningen. Var hamnar vi då? Finns det någon gräns för progressiviteten i Peter Perssons, Socialdemokraternas och de rödgrönas värld? Eller är det så att vi lite grann borde pröva det skatteuttag som Sverige nu har och som har gjort att vi platsar bland många mer jämförbara länder och stärker vår konkurrenskraft, eller ska vi återgå till att bli världsledande i skatteuttag på ett sådant sätt att vi hamnar i den negativa fasen i Lafferkurvan och därmed motverkar en sund utveckling av stabila statfinanser på lång sikt?

Herr talman! När man genomför någonting kan det få andra konsekvenser som man inte tar upp i det första skedet. Det som har hänt med jobbskatteavdraget är att konsekvensen av detta blev nedskärningar inom sjukförsäkringen och a-kassan. Det var det som finansierade jobbskatteavdraget. Det som hände var att en del av dem som tidigare haft a-kassa eller sjukförsäkring åkte ut ur systemet och hamnade på kommunernas bord inom socialtjänsten. Det innebar svårt lidande för de människor som tvingades sälja allt de hade för att få försörjningsstöd och naturligtvis stor stress kopplad till detta. Förutom detta har det också inneburit ökad ekonomisk börda för kommunerna. Det i sin tur påverkar inte bara hur mycket försörjningsstöd som man betalar ut utan också arbetsbördan inom socialtjänsten för att klara alla behov på ett mänskligt sätt. Det går också ut över välfärden i form av skola, vård och omsorg i kommunerna. Det blir svårare att finansiera det när staten vältrar över kostnader på kommunen. Vi kan även se på landstingsnivån att det finns stora problem. Ser man till både kommunalskatten och landstingsskatten ser man höjningar över hela landet. Den senaste sammanställningen som Statistiska centralbyrån gjorde visade att 106 kommuner i Sverige kommer att höja skatten, och bara sex kommuner sänker skatten. Det är inte bara socialdemokratiskt styrda kommuner som höjer utan även borgerligt styrda. De är tvingade till det för att klara välfärden för sina medborgare. Tittar man på landstingen är det sex landsting som höjer skatten och bara två som sänker skatten. Den sammantagna bilden över hela Sverige är att nästan var tredje svensk får höjd kommunalskatt. I den siffran räknar man in både kommunalskatt och landstingsskatt. Men det är bara 3 procent av svenskarna som kommer att få sänkt skatt om man räknar ihop landstings och kommunalskatt. Man kan alltså se att det är mer än tio gånger så många svenskar som får höjd skatt jämfört med dem som får sänkt skatt. Det handlar om många kommuner och landsting. Konsekvenserna för kommuner och landsting av regeringens politik är svåra att hantera. Det som nu skulle behövas är inte bara ökade statsbidrag utan även att man återupprättar a-kassan och sjukförsäkringen och på det sättet avlastar socialtjänsten. Socialtjänsten ska vara den sista instansen. Det ska inte vara dit människor regelmässigt går när de är sjuka och arbetslösa, vilket många människor tyvärr tvingats göra i dag. Det skulle behövas en ändrad politik på området. När det gäller landstingen är vården i kris. Det kan man se runt om i hela landet. Det behövs riktade statsbidrag för att klara detta. Det handlar ytterst om att rädda liv. Det har till och med förekommit dödsfall på grund av att det har varit för få vårdplatser. En del landsting höjer nu skatten för att klara det. Men det krävs också att staten tar sitt ansvar. Man kan inte bara lägga detta på kommuner och landsting, speciellt inte med tanke på att den förda politiken har drabbat den kommunala nivån. Man har vältrat över kostnader på framför allt kommunerna. Jag hoppas att regeringen ser konsekvenserna och också gör någonting åt dem.

Herr talman! Det gäller att hålla ihop ett pastorat, och så är det också med ett land. Det gäller att hålla ihop det. I landet Sverige är det 290 kommuner. Det är, precis som Peter Persson tar upp i sin interpellation, väldigt olika förutsättningar. Ett system som har tjänat landet och kommunerna väldigt väl under lång tid är det skatteutjämningssystem som vi har haft. Det har skapat någorlunda rimliga förutsättningar i de olika kommunerna i landet att ha en service som är någorlunda likvärdig. Vi har många små kommuner med låga befolkningstal. Dessutom har många av de små kommunerna med låga befolkningstal väldigt stora geografiska ytor att hantera. Det gäller inte minst uppe i norr. Många av dem är också pressade av utflyttning som gör att ekonomin är oerhörd trängd. Det finns väldigt stora skillnader i förutsättningar att bedriva kommunal verksamhet i en lågskattekommun och i en högskattekommun. Många av kommunerna med låga befolkningstal som är geografiskt stora är högskattekommuner. Jag ska ta ett exempel från verkligheten. Det är Arjeplog uppe i Norrbotten som har närapå 6 kronor högre kommunalskatt än Täby. Där har man samordnat sin verksamhet med grannkommuner på snart sagt alla områden när det gäller teknisk förvaltning, räddningstjänst, äldreomsorg och utbildningsverksamhet. Man funderar till och med på att skicka barnen till skolor 20 mil tur och retur för att man inte har pengar. Det var till och med så illa i somras att man inte ens hade pengar att plantera blommor på torget. När man gjorde det senaste bokslutet hade man inte ens pengar att ta en ekonom så ett kommunalråd fick göra bokslut. Det var det socialdemokratiska kommunalrådet Britta Flinkfeldt Jansson som har en gedigen utbildning som ekonom som fick göra bokslutet. Det är jättestora skillnader. Det är, herr talman och statsrådet, verkligheten ute i de 290 kommunerna vi har. I många kommuner ser det ut så. När alliansregeringen körde igenom den senaste förändringen i skatteutjämningssystemet tillförde man närapå 1 000 miljoner till systemet. De 1 000 miljonerna gick till de kommuner som har lägst skatt. Täby, som har närapå 6 kronor lägre skatt än Arjeplog, var en av de kommunerna. Min fråga till statsrådet är: Har statsrådet någon idé om hur man kan utjämna skillnaderna eller någon idé om hur den här typen av kommuner ska kunna stödja näringslivsutvecklingen när de har fullt upp att klara av att ge någorlunda rimlig service till sina medborgare och de företag som finns etablerade?

Herr talman! Det talas från denna talarstol alldeles för lite om kommunalskatten i Eskilstuna. Det är sällan det görs, och därför vill jag göra det. Eskilstuna styrs av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och har en kommunstyrelseordförande som heter Jimmy Jansson, som är en klok person. Det skulle nog inte mina partikolleger där säga. Där har man sänkt skatten i år med 5 öre. Det är första gången på 35 år som man gör detta i Eskilstuna. Det må ju vara. Men det intressanta är den motivering som herr Jansson har för varför man ska göra det, utöver det att man har råd med det. Det är att kommunalskatterna är så väldigt betungande för många människor att det är bra för många människor i Eskilstuna även om skattesänkningen är liten. De har hög skatt i Eskilstuna. Det är bra för väldigt många människor att man kan visa att man också i Eskilstuna vill sänka skatten för de många människorna. Det är 90 procent av alla kvinnor och ungefär 70 procent av alla män som bara betalar kommunalskatt. Detta är en verklighet. Kommunalskatten är oerhört tung för många människor. Jag tycker att detta med Eskilstuna är intressant. Motiveringen från kommunstyrelsens ordförande till att man vill sänka skatten är intressant. Det är en bra åtgärd för människorna i Eskilstuna. Dess värre är det precis som Hillevi Larsson säger: Skattetrycket går upp i den kommunala sektorn. Det har höjts i år i kommuner och landsting från 31:73 förra året till 31:86. Det är ett jätteproblem för många människor att kommunalskatten har höjts i oerhört många kommuner och landsting. Låt mig gå vidare till jobbskatteavdraget och det som är den verkligt goda motiveringen för detta, nämligen det som finns i svaret från finansministern på Peter Perssons interpellation. Om vi ska kunna behålla välfärden måste fler människor komma i arbete. Det är det som är själva finessen med jobbskatteavdraget. Jag och Peter Persson råkade vara på samma seminarium häromdagen då man presenterade förslaget till en ny skattereform. Det är möjligt att inte Peter Persson hörde detta, men jag hörde professor Lars Calmfors säga att jobbskatteavdraget har haft funktionen att det har ökat sysselsättningen. Det är en sanning där man kan diskutera hur mycket det har inverkat, men det var entydigt att jobbskatteavdraget har varit bra för sysselsättningen i landet. Jag har en fråga som jag tidigare har ställt till vice ordföranden i skatteutskottet Lars Johansson, till Jennie Nilsson, till Veronica Palm och senast till Leif Jakobsson: Hur många fler jobb skulle det ha givit på Volvo i Göteborg om man inte hade infört jobbskatteavdraget från 2006 och framåt? Jag får aldrig något svar på frågan hur man stimulerar konjunkturen. Är detta dåligt eller bra? Den centrala frågan om man ska klara att producera och få efterfrågan på Volvobilar i Göteborg är att man måste ha köpkraft i landet. Allra sist, herr talman: Eftersom finansministern i det förra inlägget nämnde manna från himlen vill jag säga något som förmodligen alla i det här landet känner till. Det står i Andra Moseboken om manna från himlen. Den kom under israeliternas 40-åriga uttåg ur Egypten då Mose fick ta emot manna från himlen. Detta inträffade enligt historikerna någonstans mellan 2000 och 4000 före Kristi födelse. Det är osäkert att bygga ekonomiska prognoser på att det ska komma att inträffa ytterligare någon gång under den närmast kommande mandatperioden.
Herr talman! En ansvarsfull politik bygger på att man har tillväxt i ett land, att man får utveckling, att man håller ordning på stabiliteten och att man levererar reallöner. Det har Sverige gjort i större utsträckning än något annat europeiskt land. Jag hade en diskussion härförleden med LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, som konstaterade att när han diskuterar med sina kolleger internationellt förs diskussionen om varför reallönerna har fallit eller stått still och varför löntagarna inte har fått någon del av dem. Under de senaste 20 åren har de ökat med 40 procent i Sverige, och sedan 2006 har de ökat med nästan 20 procent. Vår linje står ut därför att vi kan leverera en bättre standardutveckling till väljarna och till medborgarna. Det bygger på att vi klarar av att hålla ordning och reda i vår ekonomi. Det har vi också gjort i det offentliga. Men vi kan inte bara prioritera det offentliga, för då tappar vi våra reallöner. Låt oss se hur det ser ut i Sverige. Vi har en offentlig sektor på 50 procent av bnp. Det är en av de största och mest omfattande bland industriländerna. Den har inte minskat under krisåren, utan den har stått still på ungefär 50 procent. Det var den nivå som Socialdemokraterna ansåg var lämplig när de lämnade ifrån sig regeringsmakten. Sverige har ungefär en fjärdedel av all arbetskraft i den offentliga sektorn, vilket står ut som en av de högsta andelarna bland industriländerna. Den har rätt stabilt legat på ungefär 25 procent under de senaste åren, också under den tid då Socialdemokraterna styrde. Låt oss titta lite på nuläget i kommunerna, som nu beskrivs som en stor katastrofzon med den nyansrikedom som Peter Persson så väl hittar på den mörkaste sidan av paletten. Vi har en stigande sysselsättning i kommunsektorn. Den skattefinansierade välfärden sysselsätter i dag 20 000 personer fler än 2006, och vi räknar med att det är 25 000 personer fler när detta år går mot sitt slut. Hur kan jag då säga det? Jo, därför att vi har rekordmånga lediga platser anmälda från kommunsektorn och välfärden just nu. Vi låg i december på 22 000 nyanmälda lediga platser i kommunsektorn. Det är den sektor i ekonomin som just nu har flest nyanmälda lediga platser. Vi har varsel i kommunsektorn som i slutet av förra året låg på strax över 100 personer per månad - i en sektor som sysselsätter väl över en miljon människor. Det som nu sker är alltså att sysselsättningen i skattefinansierad välfärd stiger, att kommunerna ligger på rekordnivåer för nyanmälda lediga platser och att de samtidigt får stigande intäkter. Vi räknar med att vi från 2012 till 2013 hade en ökning med 35 miljarder, och då talar vi om praktiskt taget utfall. Om vi tittar på 2013 till 2014 landar det på en ytterligare ökning på 15 miljarder. Det är alltså en skatteintäktsökning för kommunsektorn på 50 miljarder på två år, vilket också förklarar varför sektorn uppvisar så goda resultat. Jämfört med den tid då Socialdemokraterna styrde, då kommunerna ofta slirade runt längs nollan, har vi alltså haft plusresultat på kommunsektorn år efter år under dessa år trots att vi har haft den svåraste ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Sedan kan man alltid önska att man hade större skatteintäkter och att det gick ännu bättre. Men vi kan inte bortse från att vi bara den senaste tvåårsperioden alltså har en ökning av skatteintäkterna på 50 miljarder kronor för kommunsektorn. I takt med att ekonomin återkommer och vi ser hur tillväxten i omvärlden slutar att tynga oss är det klart att skatteintäkterna fortsätter att stiga. Det är så ekonomi fungerar. Om vi har ordning och reda i offentliga finanser klarar vi av att stabilisera ekonomin, och då kan man också upprätthålla en god välfärd. Det är skälet till att vi har en styrka i kommunernas ekonomi.

Herr talman! Först vill jag rikta ett tack till Gunnar Andrén för det oväntade eldunderstödet. Det var en torped midskepps mot finansministerns fartygsbygge. Det var härligt att höra, Gunnar. Jag kastar gärna en livbåt till dig när skeppet ska sjunka. Till finansministern vill jag säga att han vet att det är färre anställda i kommunfinansierad verksamhet. Det är 10 000 färre anställda jämfört med 2006 som arbetar i den direkta verksamheten. Vi är nere i antal 100 per 1 000 boende, på samma nivå som under saneringsåren. Vad finansministern räknar in är de tusentals och åter tusentals som kommuner har anställt i tillfälliga arbetsmarknadsåtgärder därför att staten har svikit. Det är sanningen. Finansministern verkar inte särskild bekymrad över kommunsektorns ekonomi och därmed förutsättningar att klara välfärden. Jag läste vad han skrev i Dagens Industri i slutet av förra året, då han säger: De kommuner som har problem har inte skött ekonomin, eller så har de strukturproblem. I mitt hemlän, Jönköpings län, höjer det moderatledda landstinget skatten med 40 öre. Är det misskött? I mitt hemlän höjer det alliansstyrda Sävsjö med 55 öre i samlad effekt. Är det misskött? Det alliansstyrda Värnamo höjer med 58 öre i samlad effekt och det moderatledda Gislaved med 69 öre i samlad effekt. Är de misskötta, Anders Borg? Har de strukturproblem? Eller kan det ha ett samband med att finansministern och regeringen i princip väljer att låta hela budgetutrymmet gå till skattesänkningar och att kommuner tvingas betala för massarbetslöshetens kostnader och nedskärningar i sociala villkor för människor? Då kommer besparingar, nedskärningar i verksamheter och försämringar. Och då inträder också någonting annat, nämligen att kommunens verksamhet blir en bas och andra etablerar sig och säger: Du kan köpa till. I går i SVT kunde vi höra om konceptet Silver Life i äldreomsorgen. Kommunen står för en bas, och du som har pengar kan köpa en bättre kvalitet. Det är inte längre behovet som styr utan den ekonomiska resursen hos den enskilde. Sjuka och fattiga ställs i en annan kö. Är det en bra utveckling, finansministern, att vi börjar få en situation där starka kapitalintressen exploaterar ett missnöje med välfärden och säljer in en annan produkt för den som har en god ekonomisk situation? Behöver inte skolan, vården och jobbsatsningarna mer resurser, finansministern? Tänker finansministern fortsätta att driva skattesänkarpolitik som den viktigaste ambitionen i den ekonomiska politiken?
Herr talman! Vi måste slå hål på detta illusionsnummer från Socialdemokraterna. Stefan Löfven vill i sin skuggbudget höja skatteuttaget från svenska folket med 30 miljarder kronor - det är 30 000 miljoner kronor - och samregera med Miljöpartiet som vill öka skatteuttaget med 50 miljarder kronor. Med stöd av Vänstern blir det säkert lite till. Man försöker göra gällande att de här pengarna skulle transfereras till kommunerna, trots att de redan har fått ett permanent och konjunkturellt stöd av staten, ett mångmiljardbelopp av Alliansen. Så kommer inte att ske. Huvudsakligen kommer de här skatteuttagen att gå till direkta transfereringar till människor som förflyttas till förtidspension och långtidssjukskrivningar och får ökade arbetslöshetsunderstöd för att återgången till arbete ska hindras. De här pengarna kommer inte att ges till kommuner och landsting. Man kommer att höja skatten i kommuner och landsting, vilket Sossarna ju närmast är världsmästare på. Jag tror inte alls att det här är rimligt att beskriva som en utveckling där det socialdemokratiska skatteuttaget, med stöd av Miljöpartiet och Vänstern, av svenska folket över huvud taget kommer att påverka skatteuttaget i kommuner eller landsting. Att sedan hävda att försörjningsstödet i kommuner skulle vara det som drabbas när man drar in på de största utgifterna för staten, nämligen socialförsäkringarna, är en kraftig överdrift, för att inte säga en lögn. Det är en liten rännil jämfört med de utgifter som transfereringssystemen hade, låt säga 2002-2003, när det toppade med 550 000 förtidspensionärer i Sverige. Herr talman! Jag är övertygad om att med den demografiska utveckling som Peter Persson beskriver kommer Socialdemokraterna att få ännu mer transfereringskostnader och ännu större krav på kommuner och landsting att göra skatteuttag. Det blir kort sagt en skattechock på alla tre skattenivåer i det här landet om Socialdemokraterna återtar regeringsmakten.
Herr talman! Det intressanta när man tittar på skattehöjningarna i kommuner och landsting, som vi har kunnat se ökar mycket, är att de drabbar alla oavsett vilken ekonomi man har. Skattehöjningar på statlig nivå drabbar dem som har pengar, men kommunalskatt och landstingsskatt är platt skatt och drabbar alla. Det drabbar även alla dem som inte har fått ta del av jobbskatteavdraget. Det drabbar förtidspensionärer, ålderspensionärer, sjuka, arbetslösa och föräldralediga, och framför allt drabbar det dem som har dålig ekonomi. Det är det som gör det här så orättvist. Staten vältrar över kostnader på kommuner och landsting som slår både mot dem som har fått jobbskatteavdrag - de får ju också höjd kommunal och landstingsskatt - och alla som inte har fått jobbskatteavdrag. Det är inte rättvist, och det har bevisligen lett till ett ökat tryck på kommuner och landsting att klara ekonomin och framför allt att klara välfärden. Vi kan se att personaltätheten har minskat inom vården, trots att vi har allt fler äldre. Det vill säga att vårdbehovet ökar men vårdplatserna minskar i förhållande till människorna. Man kan inte bara räkna antalet platser, eftersom befolkningen växer. Räknar man i kronor och ören räknas lönerna upp, det vill säga det kan se ut som en satsning när det i själva verket är en nedskärning. Man kan se att välfärden går på knäna, och det är i stor utsträckning de stora skattesänkningarna på statlig nivå som ligger bakom det. Man vältrar över kostnader på kommuner och landsting, och man vältrar även över kostnaderna på privatpersoner. Det är många som försörjer sin partner som inte längre får a-kassa eller sjukförsäkring. Man har alltså också privatiserat det. Framför allt har det inte lett till att arbetslösheten har minskat. Nu krävs rättvisa och nya grepp.

Herr talman! Kommunerna får stigande intäkter, säger finansministern. Det där är lite olika, men vi kan i alla fall notera att de tio rikaste lågskattekommunerna, moderatstyrda, i Sverige fick 1 000 miljoner extra. Det kommer de förmodligen att få årligen om alliansregeringen får fortsatt förtroende. Det här ska jag berätta om när jag åker omkring i Norrbotten, Västerbotten, Skåne, Jämtland eller Jönköping. Vart jag än åker ska jag berätta att så här fördelar man pengarna. Man ger 1 000 miljoner till dem som redan har. Jag ska också berätta det för de stockholmare som har sin mamma eller pappa på äldreboendet i en glesbygdskommun där kommunpolitikerna funderar på hur de ska få ihop ekonomin. Kan de behålla efterrätten för din mamma och pappa? Så ser situationen ut. Det ser lite olika ut i de 290 kommunerna. Herr talman! Det gäller att hålla ihop ett pastorat, och det gäller också att hålla ihop ett land.

Herr talman! Den där livbojen som herr Persson i Jönköping försökte kasta till mig tycker jag att han ska behålla, för den kommer herr Persson att behöva när han ska förklara för sina väljare att det jobbskatteavdrag som Hillevi Larsson förklarade är jätteorättvist ska Socialdemokraterna behålla till sista kronan. Behåll den livbojen, för den kommer verkligen att behövas. Det är riktigt som Sven-Erik Bucht säger att kommunerna ser väldigt olika ut. Stockholm har 850 000 invånare, och Bjurholm har 2 000-3 000 invånare. Det är skillnad. Man kan också göra en annan jämförelse. Om Jokkmokk, som är en väldigt stor kommun, hade haft samma befolkningstäthet som Sundbyberg skulle det bo ungefär 80 miljoner människor i Jokkmokk. Å andra sidan skulle det bara bo 2,3 personer i Sundbyberg. Det här ger lite perspektiv på att det är olika i olika kommuner. Jag noterar ändå att kommunerna är välskötta i det här landet. Det är det grundläggande att vi har välskötta kommuner. Men de ser väldigt olika ut. Det finns också en tendens att måla fan på väggen. Jag lät riksdagens utredningstjänst för ett tag sedan göra en undersökning av hur SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, hade förhållit sig i sina prognoser. Jag minns inte det exakta årtalet, herr talman, men från 2000-talets början har man vid varje tillfälle varnat för att det kommer att gå åt h-vete. Men så är det inte. Kommunerna kommer att klara sig hyfsat eftersom man anpassar sina kostnader till detta. Det innebär inte att man har det väl förspänt. Jag noterar - jag vet inte för vilken gång i ordningen - att jag aldrig får några svar på frågan hur många fler jobb det skulle ha lett till på Volvo om inte jobbskatteavdraget hade införts. Hur många fler jobb skulle det ha lett till? Hur mycket skulle sysselsättningen ha ökat på Volvo i Göteborg? Den frågan, herr talman, förblir alltid obesvarad.
Herr talman! Det är viktigt att vi har en grundlig och saklig utgångspunkt för de här debatterna. Sverige har alltså samma andel offentliga utgifter i dag som när den här regeringen tillträdde. Bnp har vuxit kraftigare i Sverige än i kanske något annat land i Europa och kanske något annat industriland som vi kan jämföra oss med. Därför har också intäkterna och utgifterna i den kommunala ekonomin ökat. Det är därför vi står ut som ett land med en av de högsta andelarna offentligt sysselsatta. De offentligt sysselsatta jobbar alltså i vård, skola och omsorg, och det har vuxit i takt med att den övriga ekonomin har vuxit. Det är naturligtvis en positiv faktor. Det leder till att SCB:s statistik inte visar den bild som Peter Persson gör gällande, utan den skattefinansierade sysselsättningen som går via kommuner och kommunernas verksamheter har ökat från 1 200 000 till 1 220 000. Det är alltså 1 220 000 människor som jobbar i dessa verksamheter, och de är fler än de var 2006. Det är positivt. Vi behöver bra barnomsorg och bra skola. Sven-Erik Bucht undrar om skatteintäkterna ökar. Låt mig därför, för enkelhetens skull, berätta om siffrorna. De samlade intäkterna för kommunerna var 656 miljarder 2006, när jag tillträdde. År 2010, när vi hade val, var de 785 miljarder. I år, när vi ska ha val, är de 889 miljarder. Det har skett en tveklöst och oomkullrunkeligt kraftig ökning av kommunernas intäkter under de här åren. Trots de farhågor som Socialdemokraterna har haft här i kammaren år efter år om att den kommunala ekonomin ska undergrävas - helst riktigt långt fram när det är svårt att kontrollera det - har vi kunnat visa att vi inte har haft den utvecklingen i kommunerna. Resultaten i kommunsektorn har stått sig genom hela krisen. Vi har alltså klarat sysselsättningen, och vi har klarat resultaten. Nu när ekonomin i omvärlden börjar komma i ordning kommer skatteintäkterna naturligtvis att stiga i snabbare takt, när vi får lite bättre tillväxt därför att tyskar, fransmän och italienare inte tynger vår ekonomi lika mycket. Det är klart att de pengarna i stor utsträckning kommer att gå till kommunerna eftersom vi har relativt höga skatter i det här landet. Sedan vore det klädsamt om Socialdemokraterna någon gång bekymrade sig om att redovisa vad deras egen politik skulle få för konsekvens för kommunsektorn. Den socialdemokratiska budgeten har ju sin kärna i bidragspolitiken, och den allra mest intressanta budgetposten är att hela avvecklingen av reformerna av sjukförsäkringen kostar 1,3 miljarder kronor. Det kan inte gå att uppbringa en person i Sverige, som inte tillhör den socialdemokratiska riksdagsgruppen, som tror att uppgiften stämmer, att vi skulle kunna rulla tillbaka alla kontrollmekanismer, öppna förtidspensioneringen, uppmana människor att lämna arbetsmarknaden och att det skulle kosta 1,3 miljarder kronor. Vi vet att det kommer att kosta kanske 13, 23 eller 33 miljarder - oerhört mycket mer! Då vet vi att det återigen blir som det var under de socialdemokratiska åren; kommunsektorn med skolan, barnomsorgen och välfärden får stå tillbaka eftersom den centrala offentliga uppgiften är att betala ut människor från arbetsmarknaden så att man hyfsar till statistiken. Det är då vi får skattehotet. Peter Persson vet hur de här siffrorna ser ut. Det har skett en mindre justering uppåt av kommunalskatten under våra år, 13 öre i år. Det är alltså inte en drakonisk höjning utan en 13-öreshöjning. Däremot höjdes kommunalskatterna kraftigt när Peter Persson och Socialdemokraterna styrde i Sverige därför att alla pengar i staten då gick till bidragen. Sedan fick man betala med skattehöjningar i kommunen.

Herr talman! Varför måste man alltid vänta till memoarerna? Jag vet att det i Anders E Borgs memoarer med titeln Dessa åtta långa år kommer att stå: Vi var alltför ensidiga i vår tro att skattesänkningar skulle driva fram nya jobb. Det var en felsyn, präglad av min nyliberala ungdom, och ledde också till att äldreomsorgen utarmades, skolan fick problem och antalet anställda i den gemensamt finansierade verksamheten blev alltför få. Det led vi av i många år. Jag slår vad med dig, Anders Borg. Detta kommer du att skriva i dina memoarer om 20 år. Vi kan väl komma överens efteråt vad vi ska slå vad om. En hyggligt lämplig sak jag kan erbjuda är kanske det femte jobbskatteavdraget under någon månad; det kommer nämligen att stå så. Finansministern vet, liksom jag och andra, att det är färre anställda ute i förskolorna, i skolorna och inom äldreomsorgen, annars läser man inte Katrineholms-Kuriren eller Jönköpings-Posten eller är ute och lyssnar på människor. Antalet är nere på 125,9 personer per 1 000 invånare, samma som under den svåra budgetsaneringen som gjordes för att rädda landets ekonomi. I dag skärs det ned för att få resurser till att göra stora skattesänkningar. Det är den avgörande och stora skillnaden. Så ser sambanden ut mellan statliga skattesänkningar, kommunala skattehöjningar och nedskärningar i välfärden.
Herr talman! Ja, det är ofta i memoarer som sanningen kommer fram. I Kjell-Olof Feldts memoarer finns det ett öppenhjärtigt slutkapitel om vad som är Socialdemokraternas framtidsuppgift. Den uppgiften är att säkra kärnan i välfärden genom att hålla koll på transfereringarna och klara en omfördelningspolitik byggd på bra utbildning för alla, bra barnomsorg och klara konkurrenskraft genom forskning och utveckling. För att klara av det är den stora uppgiften att reformera transfereringssystemet med pensioner, sjukförsäkring, a-kassa och förtidspensioner så att de inte blir en gökunge som äter upp allt annat. Det är också en beskrivning av den politik som Göran Persson sedan genomförde i stor utsträckning. Att hålla kontroll på transfereringssystemen var det som förde oss ur krisen. Det är ingen unik insikt för Kjell-Olof Feldt och Göran Persson. Det är samma insikt som alla socialdemokratiska regeringar som i dag styr i Europa har som utgångspunkt. Det är det som gäller i Holland, Österrike, Frankrike, Danmark och Finland. Men sedan finns det ett unikt socialdemokratiskt parti som har tagit Feldts bok, slängt ut den, satt på sig hörselkåporna - så att de slipper höra vad övriga socialdemokratiska debattörer i Europa säger - och valt vägen: Bygg ut bidragssystemen. Bidrag, bidrag, bidrag, bidrag! Det är det enda socialdemokratiska valkampanjsslagord ni egentligen kan stå för. Det handlar om en idé om att trycka ut människor från arbetsmarknaden. Det är därför man hör mumlet om bidrag, bidrag, bidrag. Sluta tala om skola, forskning och utveckling! Stå för det ni står för: Höjda bidrag!